Herr talman! har frågat mig när regeringen kommer att agera på riksdagens tillkännagivande om en utvärdering av den svenska alkohollagstiftningen. Pontus Andersson har även frågat mig om jag och regeringen kommer att låta riksdagen pröva frågorna om förlängda öppettider på lördagar och utökade leveransfönster för hemleverans, med anledning av att Systembolagets styrelse har uttryckt en vilja om förändring i dessa frågor. Slutligen har Pontus Andersson frågat mig när jag räknar med att gårdsförsäljning blir lagligt i Sverige. Riksdagen tillkännagav i februari 2022 för regeringen det socialutskottet anfört om en utvärdering av alkoholpolitiken. Utskottet ansåg att regeringen borde genomföra en bred och gedigen utvärdering av alkoholpolitiken. Enligt utskottet behövs en bred och gedigen utvärdering för att söka svar på hur effektiva politikens olika styrmedel är och hur dessa sammantaget fungerar samt i vilken utsträckning det alkoholpolitiska målet nås . Den nuvarande regeringen tillträdde i oktober 2022, och frågan bereds inom Regeringskansliet. Pontus Andersson frågade mig i november 2022 om jag och regeringen kommer att låta riksdagen pröva frågan om längre öppettider på Systembolaget. Nu har frågan ställts på nytt, och mitt svar är detsamma som tidigare. Systembolaget innehar i Sverige ensamrätten till detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl och alkoholdrycksliknande preparat. Ensamrätten har ett socialpolitiskt syfte, att begränsa alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar, vilket är en central del i den svenska alkoholpolitik som riksdagen har ställt sig bakom. Ett av de viktigaste medlen för att genom monopolet nå detta syfte är möjligheten att begränsa tillgängligheten. Systembolaget får därför enligt alkohollagen inte sälja alkoholhaltiga drycker till personer under 20 år och har enligt ett avtal med staten kontroll över butiksetableringar och även öppettider inom ramen för de riktlinjer som bestäms av riksdagen. Att begränsa tillgängligheten till alkohol är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, en av de mest effektiva åtgärderna för att minska alkoholskador. Systembolaget har tidigare lyft frågan om utökade öppettider utifrån generellt ändrade köpbeteenden och bolagets legitimitet. Frågan om en utökning av öppettider måste dock ses utifrån den svenska alkoholpolitiken och dess socialpolitiska syfte, då en sådan utökning skulle innebära ökad tillgänglighet. Sverige och flera andra medlemsstater har i fråga om införsel, smuggling och gränshandel framfört till EU att referensnivåerna för privatinförsel är för höga och därför bör justeras nedåt. Regeringen har fokus på att komma åt den illegala införseln av alkohol. Mot denna bakgrund är det i nuläget inte lämpligt att ta initiativ till att Systembolagets öppettider på lördagar ska utökas. Slutligen avseende Pontus Anderssons fråga om gårdsförsäljning: Gårdsförsäljningsutredningens betänkande En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker har remissbehandlats, och ett stort antal remissinstanser har svarat på remissen. Det sedvanliga arbetet med att bereda remissinstansernas synpunkter pågår. I detta arbete behöver bland annat frågans komplexitet och tänkbara konsekvenser beaktas. Regeringen ser positivt på att möjliggöra småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att detaljhandelsmonopolet värnas.
Herr talman! Den 17 februari 2022 röstade riksdagen för ett tillkännagivande till den dåvarande socialdemokratiska regeringen om en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken. Varken den dåvarande regeringen eller den i höstas tillträdda har ännu hunnit behandla det. Om eller när regeringen agerar på riksdagens tillkännagivande bör den dock ta sikte på hur vi politiskt kan agera för att nå de personer som har störst alkoholproblem utan att begränsa friheten för den breda majoriteten av konsumenter, det vill säga låg och medelkonsumenter. Systembolagets socialpolitiska syfte, att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar, är någonting som jag absolut kan ställa upp på. Missbruk av alkohol är ett problem. Men problemen med dagens öppettider på Systembolaget, att man inte kan köpa kyld dryck eller att hemleverans tar minst åtta dagar leder snarare till ett bunkringsbeteende hos konsumenterna vilket tvingar människor att öka tillgängligheten av alkohol i sina hem. Vill jag som låg eller medelkonsument spontant kunna bjuda hem vänner på middag och en flaska vin en lördag när klockan är 15.01 måste jag ha vin hemma. När solen tittar fram och jag ställer mig vid grillen och känner att det hade varit gott med en kall öl måste jag ha öl hemma stående i kylen - och det har jag ju, eftersom jag alltid planerar mina inköp. En utvärdering av den svenska alkoholpolitiken, något som riksdagen röstat för, hade gett oss svar på frågan om dagens alkoholpolitik verkligen når personer med verkliga alkoholproblem eller om den snarare begränsar friheten och tillgängligheten för låg och medelkonsumenter. För första gången på åtta år har Sverige fått en borgerlig regering, denna gång med stöd av SD. Tillsammans med Centerpartiet bildar Tidöpartierna en tydlig majoritet i riksdagen som vanligtvis ställer sig positiv till olika former av liberaliseringar av alkoholpolitiken. Ett exempel på vår gemensamma syn är det tidigare nämnda tillkännagivandet om en utvärdering av alkoholpolitiken. Ett annat är förslaget om gårdsförsäljning, som efter många års debatt inom kort förhoppningsvis kommer att bli verklighet, om än i begränsad omfattning. I interpellationen ställde jag frågan till Jakob Forssmed när regeringen kommer att agera på riksdagens tillkännagivande om en utvärdering av alkohollagstiftningen. Jag kan konstatera att frågan bereds inom Regeringskansliet. Det är positivt. Jag ställde frågan om ministern och regeringen kommer att låta riksdagen pröva frågorna om förlängda öppettider på lördagar och utökade leveransfönster för hemleverans, med anledning av att Systembolagets styrelse har uttryckt en önskan om detta. Här är svaret, som tidigare när jag ställt en skriftlig fråga, att detta inte är aktuellt för regeringen att genomföra. Det är tråkigt att höra. Jag frågade slutligen när ministern räknar med att gårdsförsäljning blir lagligt i Sverige. Vad gäller denna fråga är svaret att regeringen trots att det gått fem år sedan tillkännagivandet och över två år sedan propositionen togs fram ännu inte är säker på om man kan genomföra detta utan att det påverkar monopolet. Det är så jag tolkar svaret, men jag fick inte riktigt något svar på frågan om när. Jag förstår att frågan är komplex, att konsekvenser måste beaktas och att regeringen vill värna monopolet. Men när vet vi om vi kan gå vidare med frågan om gårdsförsäljning i Sverige? När skulle detta kunna införas?
Herr talman! Jag tackar interpellanten Pontus Andersson för frågorna och möjligheten att ha detta utbyte här i riksdagens kammare. Naturligtvis kommer regeringen att bereda frågan om att göra en bred översyn enligt riksdagens önskemål. Vi kommer att återkomma när vi har ett besked att ge. Tillkännagivandet kom i februari 2022, och sedan dess har vi haft ett regeringsskifte. Det tar lite tid att få sådana här saker på plats. Men självklart är det intressant och viktigt att utvärdera och se vilka alkoholpolitiska begränsningar och verktyg som har störst effekt och kan påverka detta. Det är ett allvarligt samhällsproblem, inte bara i termer av missbruk, som Pontus Andersson säger. I dag vet man också alltmer. Alkohol leder till skador också vid lägre konsumtionsnivåer. Det gäller inte minst ökad cancerrisk, och annat. Det finns verkligen behov av att ständigt förbättra och utveckla de avvägningar vi behöver göra mellan olika typer av begränsningar och möjligheter som ska finnas i samhället. Det ska man göra på ett klokt och rimligt sätt, förstås utifrån olika parametrar. Jag vill peka på att det i Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol och tobaksområdet bland annat finns uppdrag om att bedöma utrymmet för och behovet av lättnader i regelverket för att få serveringstillstånd. Man ska också överväga om de kraven kan moderniseras, förenklas och förtydligas utan att göra avkall på skyddsintresset. Det gäller också flera andra punkter i fråga om just alkohollagen. Det är förstås inte en bred översyn i den bemärkelse som riksdagen har efterfrågat. Icke desto mindre pågår ett arbete med en del frågor. Där kan man göra just förtydliganden och förenklingar för att göra bättre avvägningar mellan de olika intressen som finns i frågan. När det gäller frågan om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker - direktförsäljning är kanske ett bättre namn, eftersom det inte bara handlar om gårdar - arbetar regeringen med frågan med viss intensitet, inte minst för att belysa de EU-rättsligt komplexa frågeställningarna. Vår ambition kvarstår; vi vill genomföra detta, under förutsättning att vi kan värna Systembolagets detaljhandelsmonopol.
Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Åtminstone sedan 1400-talet har makthavare på olika sätt infört olika begränsningar gällande svenskarnas alkoholvanor. Då förbjöd bland andra Sten Sture den äldre försäljning av brännvin i Stockholm. År 1917-1955 var starkölet förbjudet i Sverige. År 1919 infördes motbokssystemet, och år 1982 stängde Systembolaget på lördagar. De senaste 30 åren har lagstiftningen dock liberaliserats - långsamt, men ändå. Den första självbetjäningsbutiken öppnade 1991 på prov, men inte förrän så sent som 2014 var alla systembolag självbetjäningsbutiker. Lördagsöppet infördes på samtliga systembolag 2001. Och riksdagen röstade som sagt 2018 för ett tillkännagivande om införandet av gårdsförsäljning i Sverige. Min förhoppning är att det ska införas så snart regeringen är klar med den utredning som man håller på med. I januariavtalet, som den föregående regeringen hade tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet, fanns förslaget om införande av gårdsförsäljning med, och den proposition som vi nu diskuterar togs fram. Man skulle kunna kalla förslaget för en minimiimplementering av gårdsförsäljning. Jag hade gärna gått ännu längre än det föreslås, men det är helt klart ett steg åt rätt håll. Med minimiimplementering menar jag att vi med detta förslag förvisso får gårdsförsäljning, men man är tvungen att gå en rundtur eller på ett föredrag för att få köpa sin flaska vin. Rundturen ska då helst inte ske en lördag efter klockan 15. Då kommer man nämligen inte att kunna köpa sin flaska förrän på måndag klockan 10, eftersom försäljning enligt förslaget enbart får ske under samma tid som Systembolaget har öppet. Går man till ett bryggeri får man köpa max tre liter öl, efter att ha gått en rundtur och före klockan 15, såklart. Det är dock ett steg åt rätt håll, trots allt. Och sett till den sammansättning riksdagen har i dag och det breda stödet i opinionen för gårdsförsäljning borde regeringen och övriga partier som vill ställa sig bakom detta agera så fort det är möjligt. När det gäller ökad tillgänglighet på alkohol talade jag i mitt inledningsanförande om den paradox som Systembolagets medvetet valda otillgänglighet leder till: att människor behöver bunkra alkohol om de med säkerhet vill kunna ta ett spontant glas vin eller öl till maten. Det heter att man ska planera sina inköp. Detta planerande leder till ökad tillgänglighet på alkohol i hemmet snarare än att ha bra tillgänglighet i butik. Det leder till att människor som planerar sina inköp alltid har alkohol hemma. Det kan öka spontandrickandet, till exempel om man vill ta en kall öl i solen när man grillar. Om det är på det sättet kan vi få svar på när regeringen genomför den utvärdering av den svenska alkoholpolitiken som riksdagen beslutat ska genomföras. Jag tror inte att de som har missbruksproblem blir fler om Systembolaget stänger senare på lördagar, har kortare leveranstider eller exempelvis erbjuder sina kunder att köpa kyld dryck. Jag tror inte heller att det blir så om man efter en rundtur på en vingård får köpa med sig en flaska vin. Vad tror socialminister Jakob Forssmed om denna tillgänglighetsparadox? Kan den dåliga tillgängligheten i butik helt enkelt öka tillgängligheten i hemmet, eftersom människor uppmanas planera sina inköp?
Herr talman! När det gäller tillgänglighet för interpellanten ett intressant resonemang. Men enligt i alla fall WHO, som har gjort stora metagenomgångar av detta, tycks begränsad tillgänglighet vad gäller alkoholhaltiga drycker leda till minskad konsumtion och inte tvärtom. Det går alltså mot interpellantens resonemang om minskad konsumtion om tillgängligheten maximeras och att ingen då skulle planera sina inköp utan att allt skulle ske spontant. Det finns nog relativt lite som tyder på minskad konsumtion genom maximerad tillgänglighet. Men det är alltid viktigt att följa, forska och studera vad som är rimliga verktyg. Och man kan vilja göra andra avvägningar, alldeles oavsett konsekvenser för konsumtionen. I Sverige har vi valt att ha en totalkonsumtionsmodell, att försöka minska eller åtminstone hålla tillbaka konsumtion och konsumtionsökningar på olika sätt men på ett sätt som ändå möter förtroende och överlag gillande hos befolkningen. Vi kan ju konstatera att det finns ett brett stöd för Systembolaget och Systembolagets monopol. Man uppfattar att det är god service och ett gott utbud samtidigt som vi kan ha de här begränsningarna. Det är därför angeläget för regeringen att kombinera tillåtande av gårdsförsäljning av alkohol med att värna Systembolagets detaljhandelsmonopol. I det tillkännagivande som riksdagen har riktat till regeringen ingår också att det är de förutsättningarna som gäller. Det ska vara i begränsad omfattning och med värnande av monopolet. Det är en kort kommentar från min sida till de här resonemangen. Men jag är alltid öppen för ny kunskap och ny forskning. Det har vi också fått på senare år. Den tycks peka på att alkoholen är mer skadlig än vi tidigare trott. De risknivåer finns inte där det är mer eller mindre riskfritt att dricka alkohol. Det finns alltså anledning att ständigt följa frågorna och anpassa olika typer av regelverk.
Herr talman! Tack igen för svaret, ministern! Ja, i vissa frågor får vi väl vara överens om att vi inte är överens. Men jag vill ändå uttrycka min förhoppning att Tidöpartierna tillsammans med Centerpartiet, som vi har med oss i många av dessa frågor, kan göra en del på detta område under mandatperioden. Förändringar i form av liberaliseringar får gärna ta tid - det har jag ingenting emot - framför allt så att vi kan garantera att efterverkningarna blir som vi önskat. Men nu har det gått 68 år sedan starkölet blev tillåtet i Sverige. Det har gått 22 år sedan Systembolaget fick ha lördagsöppet och 9 år sedan alla Systembolag blev självbetjäningsbutiker. Det är dags att ta ytterligare ett steg mot ett något friare Sverige. Vi politiker lämnar alla efter oss ett arv. Om Jakob Forssmed vill kan han bli känd som den som tillät gårdsförsäljning av alkohol i Sverige och den som lät våra skånska vinodlare göra Skåne till norra Europas bästa vindistrikt. Ministern har också chansen att bli den som, låt säga under våren 2026 med genomförande den 30 juni 2026, tillåter att kyld dryck säljs på Systembolaget och som förlänger öppettiderna på lördagar. Det tror jag att väljarna skulle uppskatta. Underskatta inte människors längtan efter frihet. Detta är trots allt väldigt små förändringar, men förändringar som påverkar människors vardag. Förslagen är långt ifrån radikala. Det handlar om exempelvis några timmar på lördagar. Det är små justeringar som skulle göra livet lite smidigare och framför allt roligare för många svenskar.
Herr talman! Tack så mycket till Pontus Andersson för interpellationen! Jag är väl medveten om det intresse som finns till exempel kring gårdsförsäljning både från enskilda personer som vill kunna köpa med sig hem från ett besök på en vingård eller ett mikrobryggeri och naturligtvis också från de näringsidkarna att kunna saluföra sina produkter i samband med den typen av besök. Detta är alltså inte okänt för mig på något sätt, och regeringens ambition är att kunna genomföra detta samtidigt som vi värnar Systembolagets monopol. Medan interpellanten betonar de "roliga" delarna med detta är det klart att det också finns en baksida om det här skulle leda till att Systembolaget inte kan existera. Det skulle sannolikt ge en ökad konsumtion med ökade alkoholskador som följd, personer som på olika sätt åsamkas ett lidande i form av ökat våld och ökad sjukdom. Därför måste man ha båda dessa ben med sig i arbetet, och det försöker både jag och regeringen ha för att värna ett samhälle där människor naturligtvis kan utöva frihet på olika sätt men där vi också värnar dem som är utsatta och dem som drabbas av alkoholens skadeverkningar.